Herr talman! Herr Palme har naturligtvis helt rätt i vad han sagt om skatterna och de borgerliga partierna. De har avslöjat sig. De har i åratal pratat om skattesänkning. När detta gick att genomföra ville de inte vara med — men så är det ju nästan alltid. Mittenpartierna talade högt om följderna av höjd bensinskatt. Sedan fick herr Helén chansen att gå ihop med regeringen. Då kovände han, eller kanske heter det ”bilvände” nu för tiden. Det fanns en möjlighet att hindra en höjning av bensinskatten, men den chansen ville mittenpartierna inte ta. Varför? I den s.k. liberala pressen har det sagts att man undvek något ännu värre, som regeringen och kommunisterna kunde komma överens om. Det låter nästan som i gamla missromaner där det skrevs om hur hjältinnan med nöd och näppe undvek det öde som är värre än döden. Vad hotade egentligen regeringen med? Det borde allmänheten ha rätt att få veta. Nu finns det ju, det är naturligtvis helt riktigt, många möjligheter att få in skattemedel både för att täcka pengarna till jordbrukarna och för att täcka ett slopande av momsen på livsmedel.

20 procent av omsättningen på fondbörsen skulle ge precis de 360 miljoner kronor som finansministern så ivrigt har letat efter. Hur kan det komma sig att han inte spårat den inkomstkällan? Från sitt hus i Gamla stan behöver han ju bara lyfta blicken för att se börshuset. Ligger det kanske för nära? Vi kräver också slopande av avdragsrätten för representationskostnader. Avdragsrätten för skuldräntor bör begränsas. Åtgärder mot skatteflykt och skattefusk måste snabbt och effektivt vidtagas. De här åtgärderna ger de pengar som ett slopande av momsen på mat kostar. Om riksdagsmajoriteten inte vill och vågar ta hela receptet, varför kan man inte genomföra några punkter? Varför söker regeringen nya inkomstkällor bara på sådant som vanligt folk förbrukar? Varför vill man inte angripa kapitalet? Bolagen och bolagsherrarna har blivit ett nytt frälse här i landet. Det är, herr talman, hög tid för en ny reduktion, för en kraftig beskärning av deras privilegier och egendomar.

Herr talman! Herr Helén frågade mig om jag var nöjd med sysselsättningssituationen. Självfallet inte. Då skulle vi inte satsa så oerhört hårt som vi gör nu. Jag kommer inte att bli nöjd förrän vi har förverkligat principen om arbete för alla. Det kommer att kräva mycket stora insatser. Det är en betydligt allvarligare fråga som herr Helén kom in på när det gäller pressen. Här har tagits upp en debatt som är intressant och principiellt viktig. Om vi får ett läge med en mer eller mindre total monopolisering av pressen och därmed en väldig makt till ägarna av den pressen, hur kan vi skapa rimliga regler för allsidighet och mångsidighet i debatt och informationsförmedling? Polis! ropar en del folkpartister. Tvångströja! ropar herr Helén. Den som tagit upp debatten klargör i en artikel i dag att detta är en fanatisk och djupt felaktig beskrivning. Herr Helén, som tog upp frågan om pressen och därför bör ha haft tid att tänka igenom och förbereda sig alldeles speciellt, nämner icke ett ord om den monopolrisk som finns, icke ett ord om hur man skall ta upp hela problemet om allsidighet i pressen och skyddet för de svaga och små spridningsföretagen. Han begränsar sig bara ensidigt till ett försvar av de stora kapitalägarna i pressen. Det tycker jag är allvarsamt. De är mycket mera liberala än herr Helén själv är, tror jag. De är mera självständiga mot sig själva än vad herr Helén är gentemot dem. Därför tycker jag att den sista insinuationen var allvarlig när jag tog upp en ganska fridsam principdebatt. Herr Bohman var inne på att antalet sysselsatta har ingen betydelse. Men det var väl en felsägning. Det är naturligtvis det som är det centrala. Exemplet med Algots är ju väldigt bra. Herr Bohman sade att det rent principiellt var fel att handla så. Javisst, det ingår icke i borgerlig generell politik. Men det vi tänkte på var inte en borgerlig dogmatism, utan vi tänkte på sysselsättningssituationen i Västerbottens inland och sysselsättningssituationen i Skellefteå. Algots hade inte etablerat där om inte samhället varit med och hjälpt till. Algots skall ju handla enligt marknadens lagar, och detta hade inte blivit det mest lönsamma för dem. Men vi fick ett utmärkt samarbete med Algots. Det är så typiskt att herr Bohman går upp och säger att egentligen är detta fel — enligt vår dogmatik. Men gå och säg uppe i Västerbotten: Det här är något som socialdemokraterna har ställt till med, och det var ju bra det, men egentligen är det fel. Vi tvekade inte utan gick ihop med ett privat företag med samhällsinsatser därför att vi hade sysselsättningen i blickpunkten. Vi är icke fångade i den borgerliga dogmatiken, och det känns skönt, det måste vara besvärligt att vara det. Det var inte mycket konkretisering till den här inbjudan, herr Fälldin. Det var synd. Det var typiska selektiva åtgärder för en del mindre företag. Sådant skall vi alltid resonera om, men det här ger ingenting i stort i samhället. Det är ingenting som hör hemma under bjärta paroller. Men tänk vidare! Pröva sig fram nu med olika samhällsinsatser! Det här med befrielse från arbetsgivaravgift för nyanställda är en typisk selektiv åtgärd. Inte särskilt klok heller, för då skulle alltså Volvo få befrielse för varje nyanställd, och det behöver inte Volvo. Mycket pengar kan användas på ett vettigare sätt för att stödja mindre företag. Men tänk vidare på selektiva åtgärder. Åtminstone principiellt är herr Fälldin på rätt spår även om det inte har gett något vidare mycket än. Lån med fem års amorteringsfrihet och tre års räntebefrielse, det är inte så dumt det heller. Det finns ett stödinslag i det också — ett slags selektiv åtgärd. Men inte ett ord, inte en kommentar uttalade herr Fälldin till viktiga frågor för löntagarna i arbetslivet, anställningstryggheten, arbetsmiljön. Det är klart att vi har olika intresseförankring, och det gör att jag talar mycket löntagarfrågor i en sådan här debatt. Det skäms jag inte för. Och det blir så att företrädare för de tre borgerliga partierna diskuterar företagarfrågor, t.ex. lönsamheten som skall förbättras, vinsterna som skall upp, bidragen som skall utgå till företagare m.m. Det gäller alla tre borgerliga partierna. I och för sig är detta inte orimligt med hänsyn till intresseförankringen. Vi vill gärna vara med och skapa goda villkor för företag, när det kan ske i löntagarnas intresse. Men detta är en intressant belysning till den grundläggande intresseförankringen i politiken. Jag får väl i all blygsamhet tacka herrarna för en lång morgon och en ganska lång eftermiddag och för en intressant debatt och en fridsam debatt i stort sett — utom när man påminde er om att ni inte ville vara med om att sänka skatten för löntagarna. Då blev det luft i luckan. Vi kommer att hålla riksdagen väl arbetsfylld därför att vi tror att de reformförslag som vi lägger fram, inte minst till förnyelse av arbetslivet, är en oerhört väsentlig del i en förnyelse och en förbättring av det svenska samhället.

Herr talman! Det finns i den socialdemokratiska politiken så mycket av motsättning mellan ord och handling. Man önskar högre sysselsättning och större investeringar inom industrin men klipper till med en löneskatt. Man kräver återhållsamhet i förhandlingarna, men man vill inte ordna med en stabiliséringskonferens. Man tycker det är bra att hushållssparandet ökar men gör knappast något för att det skall öka. Man tycker det är bra med tillväxt och talar gärna om det, men man accepterar praktiskt taget stillastående. Man har talat om anställningstrygghet men år efter år röstat emot våra krav på att göra något åt den. Her Palme sade alldeles nyss från denna talarstol att vi nämner anställningstryggheten bara i förbigående. Men om det är någon fråga som socialdemokraterna borde tala tyst om, så är det frågan om anställningstrygghet för löntagarna! Herr Palme skall inte glömma att alla år mellan 1957 och 1969 röstade han och samtliga hans partivänner utom en mot folkpartikravet på en utredning om anställningstrygghet. Om socialdemokraterna inte hade varit så negativa i den frågan, så hade vi i dag hunnit längre med tryggheten än bara till ett utredningsförslag. Ofta räcker inte ens en 10-procentig löneökning till för att hålla familjens standard oförändrad. Av en nyförtjänad hundralapp försvinner i praktiken hela 80 kronor genom ökad skatt och genom minskade bostadstillägg. Det är ett vanligt exempel. Även om vi räknar med en så låg årlig prisstegring som 4 1/2 procent kommer den reala inkomsten i en familj med två barn och en inkomsttagare med en årsinkomst på 35 000—40 000 kronor att minska. Människor upplever sig som fångade i en fälla. De kan inte av egen kraft och genom egna åtgärder ta sig ur detta besvärliga ekonomiska läge. Men är verkligen detta problem så svårt att lösa? Det finns inga s.k. tekniska svårigheter, tvärtom. En stor statlig utredning, familje politiska kommittén, har nyligen redovisat hur man kan göra för att komma ett stycke på väg. Det gäller avtrappningen av bostadstillägget och icke inkomstgraderade avgifter för barntillsyn. För båda de åtgärderna finns detaljerna utformade i ett enhälligt kommitté förslag. Inte heller är det på sikt en riktigt bra lösning, men det tar bort de värsta skönhetsfläckarna i dag. Många barnfamiljer skulle genom de förslagen få behålla ytterligare 15 å 20 kronor av en nyförtjänad hundralapp. Min fråga blir därför: Varför lägger inte regeringen nu fram ett sådant förslag? Ni har ju en enhällig utredning bakom er. Ni kan alltså räkna med politiskt stöd för förslagen. Och, inte minst, det är en verkligt god åtgärd för hundratusentals barnfamiljer. Vem i regeringen är det som spjärnar emot? Inte är det väl fru Odhnoff? Och inte herr Aspling. Inte statsministern. Skall vi låta gissningsleken stanna vid finansministern? Har han verkligen blivit så valkig och okänslig i nyporna att han inte känner att här håller han i en verkligt het potatis? En annan viktig åtgärd för att det skall löna sig att arbeta är att införa ett inflationsskydd i skattesystemet. Jag behöver här inte upprepa argumenten för det, men nog är det anmärkningsvärt att landets finansminister i utredningsdirektiven till en långt syftande skatteutredning säger att utredningen över huvud taget inte har att befatta sig med frågan. Hur ser egentligen bakgrunden till hans ovilja ut? Vi kan ju gissa. För det första tycker han väl att det är bekvämt att få kamma in 800—1 000 miljoner varje år utan att komma till riksdagen. För det andra vet han att inflationsskyddet är genomfört i Danmark och Holland, och därför skulle det i en utredning bli utklarat att det inte är tekniskt svårt. För det tredje vet han att inflationens skadeverkningar relativt sett är störst för dem som har låga eller medelstora inkomster, och ett erkännande av detta blir naturligtvis besvärligt när han nu så länge försökt bevisa att det endast är de med höga inkomster som skulle tjäna på inflationsskyddet. För det fjärde vet han att ekonomisk expertis uppmärksammat frågan om inflationsskyddet i skattesystemet och även påvisat att inflationen skärper ojämlikheten. Finansministern vill inte släppa in expertisen på sin gård — och inte några andra heller, för den delen. Hur blir det nu med skatten 1973? De socialdemokratiska annonserna om skatten florerar nu för fullt, och av dem att döma skulle problemen i huvudsak vara lösta för det här året. Men de annonserna skulle inte ha en chans vid en granskning av konsumentombudsmannen. Den skattejustering som regeringen gör för 1973 innebär endast att man återför skattetrycket till det läge som skulle gälla för den stora skatteomläggningen 1970. Då höjde regeringen marginalskatten i de helt vanliga inkomstlägena med 10 procentenheter. Den verkliga höjningen hade redan 1972 blivit hela 13 procentenheter. Vad som nu sker är bara en justering nedåt med 3 enheter. Det är ingen lösning. Det har i dag talats mycket om socialdemokraternas annonser, och jag skall inte upprepa vad som då har sagts. Jag skall ta upp en annan aspekt på socialdemokraternas sätt att informera om vad som sker. I annonserna finns en försåtlig blandning av uppgifter och påståenden. Man har genom att presentera preliminärskattetabellerna försökt slå mynt av folks okunnighet. Man har gjort en jämförelse mellan två års preliminärskattetabeller och sagt: Se vilka stora skattelättnader du får 1973 jämfört med 1972! Underförstått: detta har drivit igenom i riksdagen. Men man talar inte om att preliminärskattetabellerna för 1972 var felaktigt uträknade, att folk har fått betala in mycket för mycket; miljardbelopp har undanhållits de svenska hushållen. Nu har annonserna fått en annan inriktning. Nu berättar man om hur stora skattelättnader det blir 1973, men utan att tala om att nettoeffekten av en inkomstökning redan nästa år, efter avdrag för ökade skatter och stigande priser, för stora grupper blir negativ. Borde inte regeringens företrädare snarast ta avstånd från socialdemokraternas hämningslösa propagandamakare? Det socialdemokratiska löftet 1970 att skatten skulle sänkas för två tredjedelar av svenska folket kom skändligen på skam. Det blev en höjning i stället. Men annonserna 1970 slutade: ”Vi kräver att bli trodda på vårt ord”. Kräver ni det nu också? Det verkar så, att döma av herr Palmes uttalanden tidigare i dag. Redan i småskolan fick vi lära oss att det inte gick för sig att ”plussa ihop” äpplen och päron. Man kan faktiskt inte heller ”plussa ihop” preliminärskatt och slutlig skatt. Att göra det är inte att ge information, som det står i annonserna. Det är att lägga dimridåer över fakta. Det känns faktiskt något oroande att landets statsminister, i stället för att ta avstånd från den hanteringen, själv lämnar sitt bidrag till den. Ett annat område, där det också är brist på samordning mellan ord och handling, är problemen kring skatteflykt och skattefusk. Finansministern uppgav i december förra året i en interpellationsdebatt att det varje år försvinner — genom skattefusk och skatteflykt — ett belopp i storleksordningen 1—2 miljarder. Det är alltså mycket stora belopp som varje år går stat och kommun förbi. Det är självklart att man frågar sig hur länge alla som lojalt betalar sina skatter skall kunna finna sig i att grupper av enskilda systematiskt kan utnyttja luckor i skattelagstiftningen för att undgå beskattning. En hel del har gjorts — det skall inte bestridas. Och en hel del åtgärder planeras. Men alldeles uppenbart räcker det inte. Hur avser t.ex. finansministern att komma till rätta med det utbredda oskicket att man använder fåmansbolag, som t.o.m. ofta är rena papperskonstruktioner, för att slippa ifrån sina skyldigheter? Kan det accepteras att många människor lever på en hög standard men betalar en skatt som t.o.m. ligger långt under en låginkomsttagares? Vilka okonventionella grepp tänker finansministern överväga för att snabbt komma åt detta? Varför har inte finansministern av den stora skatteutredningen krävt radikala åtgärder? Vilka av alla nu sittande skatteutredningar har fått ett bestämt uppdrag att göra något åt det samhällsproblem som skatteflykten utgör? Nya åtgärder måste uppenbarligen sättas in i kampen. Det har på det här området varit för mycket av att sila mygg och svälja kameler. Intetdera har vi råd med! Finansministern har i årets statsverksproposition sagt att han är beredd att sätta in resursförstärkningar t.ex. på länsstyrelsernas taxeringsoch kontrollenheter. Men länsstyrelsernas personalönskemål har långt ifrån blivit tillgodosedda. Länsstyrelsernas skatteavdelningar har nämligen begärt över 160 tjänster. Men av dessa medger finansministern endast 55 plus 20 alldeles speciella tillfälliga tjänster. Det är numera alldeles klart att det är god lönsamhet på sådana här tjänster — de betalar sig flera gånger om mycket snabbt. Det stora lojala skattebetalarkollektivet har rätt till ett klart besked på den här punkten. Är regeringen beredd att öka insatserna i kampen mot skatteflykt och skattefusk? Att säga att man vill komma till rätta med problemen men låta underbemanningen på länsstyrelse efter länsstyrelse kvarstå är ett bra exempel på skillnaden mellan ord och handling. Det är ett underbetyg åt regeringen att den inte lyckats hindra att miljarder rinner bort skattesmitningsvägen, samtidigt som vanligt folk mer och mer kläms åt. Den fråga som kanske allvarligast berör flertalet är inflationen. Om jag minns rätt blev herr Sträng finansminister 1955. 1957 startade TV:s populära tiotusenkronorsfråga. 1957 var 10 000 kronor mycket pengar. Varje gång herr Bexhrendtz skrev ut en check upplevdes det som en stor sak. När nu TV:n startar med en ny frågetävling har man givetvis frågat sig: Vilket belopp måste nu stå på checken för att samma ilningar skall kännas i maggropen hos tävlande och publik? Jag är frestad att be herr finansministern — om han vore här — att stiga in i tävlingsburen och medan ödesmusiken spelar fundera på detta en halv minut. Rätt svar är: 18 822 kronor 58 öre. Under dessa sexton år har alltså penningvärdet nära nog halverats. För att få fram samma köpkraft som 10 000 kronor gav 1957 måste man nu ha nära 20 000 kronor. De verkliga vinnarna är för det första de som av olika anledningar behövt låna pengar — man kan kanske säga att de som lånat kronor i mitten av 1950-talet nu betalar tillbaka med 50-öringar — och för det andra finansministern själv som med inflationens hjälp får nästan en miljard extra varje år genom att inflationen automatiskt följer skatterna. Förlorarna i detta spel är för det första småspararna, som inte har annat skydd mot penningvärdeförsämringen än den vanliga bankräntan. Under de senaste åren har bankräntan inte hållit inflationen stången. Det har blivit minus för spararna. För det andra utgörs förlorarna av alla dem som står utanför möjligheterna att i avtal eller på annat sätt kompensera sig för penningvärdeförsämringen. Det är en stor grupp, där inflationen ständigt nöter och gröper ur den ekonomiska basen. Typexemplet är barnbidraget, som regeringen inte velat standardsäkra. Förlorare är för det tredje direkt alla löntagare och indirekt alla konsumenter, eftersom vårt skattesystem saknar ett skydd mot inflationen, som nu ständigt skruvar priser, löner och skattespiralen uppåt i en allt snabbare karusell. I en motion från folkpartiet har vi pekat på att kampen mot inflationen är en viktig åtgärd för att det skall löna sig att arbeta. Den kampen måste bedrivas på bred front. Då räcker det inte med punktåtgärder, t.ex. det nu aktuella prisstoppet på vissa livsmedel för 1973. Hur värdefullt prisstoppet än kan anses vara just nu, måste man vara medveten om att det omfattar endast ungefär 8 procent av konsumenternas utgifter. ”Hata inflationen” sade Gösta Rehn redan 1957. Varför?

Fru talman! Det är kanske pretentiöst att tycka att något statsråd borde vara här för att lyssna på klokskaperna, när fru andre vice talmannen håller ett anförande. Det kanske är pretentiöst att för egen del ha den uppfattningen att det borde vara något statsråd här för att lyssna, när oppositionens företrädare talar. Om man skall ha en remissdebatt, borde det väl vara så, fru talman, att här i regeringsbänken fanns någon som ville åtminstone försöka se intresserad ut. Jag tänker ta upp två av de fem områden som finansministern i finansplanen säger att man från regeringens sida vill fästa den allra största vikt vid. De två områdena är dels den industriella utvecklingen, dels familjefrågorna. Jag tycker det är bra att regeringen vill ta fasta på de spörsmål som gäller den industriella utvecklingen. Alla är ju medvetna om vilka svårigheter som gör att detta krav är nödvändigt. Allt flera företag har under senare år kommit att slås ut. Det speciellt allvarliga med detta är att många äldre kommit på mellanhand. De har gjort ett fint arbete i det företag där de varit verksamma, men när företaget går omkull är det svårt att finna former som gör det möjligt för dem att komma tillbaka i en meningsfylld insats i förvärvslivet. På det viset, fru talman, uppstår det många tragedier, som man endast till en mindre del kan försöka mildra genom olika socialpolitiska insatser. När vi funderar över den industriella utvecklingen är vi också medvetna om att det under senare år har blivit dåligt beställt med nyetableringen av företag. Det har, helt enkelt på grund av regeringens ekonomiska politik, blivit föga lockande eller rent av omöjligt att satsa på nyföretagande. Därigenom är det självklart att svårigheterna att komma tillbaka och finna ett arbete ökar för dem som har friställts när andra företag har gått i kvav. Nya företag kanske också har den egenheten att de framför allt anställer yngre arbetskraft. Det kan vara främst yngre människor som söker arbete i de nya företagen. Det bristande nyföretagandet är en förklaring till den besvärande arbetslöshet som kommit att drabba de yngre. Denna ungdomsarbetslöshet har medfört många olyckor för enskilda människor, och vi har därmed också fått svårigheter som försvagar hela landets ekonomi. Regeringen uppträder märkvärdigt nog som om det som för närvarande besvärar svenskt näringsliv vore ett överskott på möjligheter att ägna sig åt företagande. I själva verket har vi ett besvärande underskott på företagande på grund av de olika svårigheter och pålagor som den ekonomiska politiken har kommit att medföra. Ibland när finansministern är ute och talar säger han att det egentligen är konstigt att företagen inte sätter i gång med stor energi; här finns ju oerhört mycket pengar att låna i bankerna. Ja, det är riktigt att det för närvarande finns mycket pengar i bankerna, men att det finns lånepengar är bara en av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det skall vara möjligt att starta en verksamhet. Den andra förutsättningen är att det finns lönsamma projekt, och det är där svårigheterna ligger för närvarande. Den nödvändiga förutsättningen, att det skall finnas lönsamma projekt att hugga tag i, är inte uppfylld. Det är av sådana anledningar som vi har kunnat se att andelen sysselsatta inom industri i Sverige har kommit att minska. Detta är desto allvarligare som sysselsättningsmöjligheterna inom den offentliga sektorn och inom byggnadsverksamheten för närvarande sviktar. Just inom de två sektorerna — den offentliga sektorn och byggnadsverksamheten — skulle det enligt socialdemokraterna vara möjligt att med förutseende och planering undvika störningar genom att det är staten som styr. Från dessa båda områden utgår emellertid för närvarande mycket stora svårigheter för den svenska ekonomin. Genom felaktig uppläggning av politiken har de här två områdena, där staten har allt i sin hand, hamnat i det läge där de är, och därigenom har det uppstått stora svårigheter för ekonomin på det hela taget. Nu förkunnar regeringen i finansplanen att man skall göra någonting åt den industriella utvecklingen. Därför är det självfallet med stor nyfikenhet man försöker ta del av vad som egentligen skall göras. Herr Sträng talade om investeringsbidragen, som skall betalas ut i stor omfattning, men man bör komma ihåg att även om det är mycket pengar som går ut den vägen, så är det ändå blygsamma belopp i förhållande till de mycket stora nya pålagorna, och framför allt i jämförelse med den fördubblade löneskatten är bidragen ganska obetydliga. Här har det, fru talman, tidigare i dag förts en debatt om varför oppositionen en månad efter det att vår kritik av höjningen av löneskatten icke accepterades av riksdagen inte har kommit tillbaka med förslag om en sänkning av denna skatt. Nå, en anledning — som jag inte tror redovisades i debatten i morse — är helt enkelt att vi gick med på investeringsbidragen endast om regeringen icke ville acceptera att avstå från fördubbling av löneskatten. Om löneskatten fördubblades fick man gå med på de olika bidragen, Nu har systemet med investeringsbidrag satts i gång, och det går inte att vända på det. Detta är en viktig anledning till att det för närvarande finns mindre möjligheter att ingripa mot den fördubblade löneskatten i den omfattning som vi yrkade på i höstas. Industriministern tänker sig också ett ökat stöd till forskning och utveckling, vilket är bra. Från moderat sida har vi länge krävt detta. Men beloppet 60 miljoner kronor är mycket blygsamt i förhållande till alla de olika pålagor som lagts på näringslivet. I industrihuvudtiteln görs en ganska stor affär av att 17 olika kommittéer och utredningar granskar förhållandena inom den ena eller den andra näringsgrenen. Det är möjligt att det kan vara ett positivt bidrag att sitta i industridepartementet och utreda, men jag tror att det är lätt att överskatta betydelsen av kommittéverksamhet. Av precis samma anledning vänder jag mig mot idén att sätta i gång ett nytt ämbetsverk som skall syssla med industrifrågor. Att bygga upp ett industriverk och därmed tillsätta flera ämbetsmän kommer snarare att leda till en ökad byråkratisering än till en ökad sysselsättning och ett ökat företagande. Den grundläggande svårigheten är att lönsamheten i genomsnitt blivit så låg att det inte finns tillräckligt många projekt att satsa på. Förvisso finns det en hel del stora företag, vilka för närvarande enligt tidningarna uppvisar en förbättring av lönsamheten. Men det är viktigt att slå fast att en uppgång av en vinst från ett mycket lågt läge kan uttryckt i procentsiffror te sig mycket imponerande. Den kan bli stor, även om den nya grad av lönsamhet man uppnår ändå inte är tillräcklig. En annan synpunkt är att det lär vara så att många av de stora företag, som för närvarande uppvisar ökning i vinst, inte i sig själva ger vinst. Det är deras utländska dotterföretag som för närvarande ger en bättre avkastning. Det är inte fråga om någon förbättrad lönsamhet på de olika fabriker och anläggningar som finns inom landet — åtminstone inte i motsvarande mån. Om det är så, är detta oroande tecken. Även om det finns en del stora företag, som befinner sig i den belägenheten att de kan uppvisa förbättrat ekonomiskt resultat, gäller ändå att lönsamheten i genomsnitt är skral. Detta beror på att situationen för de mindre och medelstora företagen alls inte är ljus på samma sätt. Eftersom dessa företag, trots att det inte skrivs lika mycket om dem, har så stor betydelse för den samlade sysselsättningen i landet, är det icke ägnat att inge förtroende för sysselsättningen på sikt att läget i dessa företag är så känsligt. Detta är viktigast av allt. Ett betydelsefullt krav från moderat sida är att åtgärder för att förbättra lönsamheten — t.ex. ett gradvis avvecklande av löneskatten — måste förenas med åtgärder för att åstadkomma en spridning av ägandet. Detta måste göras i sådana former att enskilda människor, framför allt mindre och medelstora inkomsttagare, som icke haft möjlighet att bygga upp egna tillgångar, skall få tillfälle att göra detta. Genom att åstadkomma en spridning av ägandet — man kan kalla det ägardemokrati — kan man se en förbättring av lönsamheten inom företag utan att detta skulle leda till icke önskade verkningar vad beträffar skevhet i inkomstoch förmögenhetsfördelning. Det är viktigt att förena krav på förbättrad lönsamhet med krav på aktiva åtgärder för att åstadkomma ett spritt ägande. Enskilda människor snarare än kollektivet skall kunna ta del av den ökning som sker av de samlade tillgångarna i landet. Alternativet till att på det här viset ge rimliga villkor till enskild företagsamhet är ett ökat statligt ägande och statligt företagande. De erfarenheter vi haft av statligt företagande är emellertid inte sådana att vi har speciell anledning att tro att det skulle leda till annat än ökade svårigheter för sysselsättningen och för möjligheterna att betala de ökade löner på vilka vi ställer krav. Det är helt enkelt så att vi har sådana erfarenheter av en hel del statliga företag. Den stora allmänheten i Sverige skulle inte med jämnmod kunna godta ett statligt ägande som ersättning för det välstånd som skapats av enskild företagsamhet. Därför tycker vi att det är en farlig väg som regeringen nu är inne på att i stället för att ge resurser till ett enskilt näringsliv försöka bit för bit socialisera genom att låta AP-fonderna med sina stora pengar gradvis köpa upp aktier i företag. Regeringen presenterar ju det förslaget — det hörde jag även i morse — som om det vore fråga om att genom AP-fondernas aktieinköp ge företagen mera pengar att investera, att bygga fabriker och köpa maskiner för. Vid åtminstone två olika debatter med framträdande socialdemokrater, bl.a. herr Sträng, har jag ställt frågan: På vilket sätt får t.ex. Volvo mer pengar att bygga ut sina anläggningar för, om staten skulle köpa 10 procent av aktierna i företaget? Jag har ännu inte fått något rimligt svar på den frågan. På vilket sätt får Volvo mera pengar bara därför att staten köper 10 procent av aktierna? Jag vet inte. Jag har, som sagt, inte fått något svar. Svaret måste ges av socialdemokraterna, om de vill göra ett huvudnummer av detta så småningom. Om de inte har något svar på den här frågan, är det uppenbart att tanken att AP-fonderna skall köpa aktier är född ur en önskan att finna ett annat sätt att bitvis socialisera det enskilda näringslivet. Jag tror att det vore en utomordentligt löntagarfientlig uppläggning av den ekonomiska politiken. Det visar hittills vunna erfarenheter av den typen av företagande. En annan metod som använts för att avhjälpa de olika svårigheter som regeringens politik skapat är att man försökt satsa alltmera på AMS. Jag har svårt att tro att man den vägen skall kunna ersätta en verklig satsning på indusriell utveckling. Herr Helén citerade det senaste numret av Fackföreningsrörelsen. Det hade jag också tänkt göra, och eftersom det var ett så bra citat tillåter jag mig att upprepa det ”— — — sysselsättningen är den stora inrikespolitiska frågan.

Men regeringen har uppenbarligen inte ens ställt frågan. I detta sammanhang skulle jag vilja ta upp ett spörsmål som har debatterats tidigare här. Det gäller Algots satsning i Västerbotten. Om jag förstod debatten rätt, sade herr Fälldin att det gällde att skapa 100 000 nya arbeten. Herr Palme kom tillbaka och sade: ”Hur har vi råd med det? Tänk på hur dyrt det var när vi skulle köra i gång jobben med Algots. Det kostade 70 000 kronor per anställd”. Herr Bohman gjorde då den riktiga iakttagelsen att eftersom det är så dyrt att på det sättet skapa nya arbeten, måste vi i princip lita till andra metoder. Vi måste satsa på en generell ekonomisk politik och får inte tro att vi kan skapa hela den industriella utveckling som fordras genom den här typen av punktinsatser. Att säga det innebär ju inte att man vänder sig emot den speciella satsning som Algots innebär där uppe, därför att med den politik som regeringen har fört, med ökande löneskatter m.m., har så stora svårigheter skapats för näringslivet att det i efterhand uppkommer krav på denna typ av punktinsatser. Därför blir man väldigt förvånad när en sådan principfråga reses av herr Bohman och herr Palme sedan kommer tillbaka med den något inskränkta synpunkten att uppenbarligen vänder sig herr Bohman emot att man gjorde den här satsningen på Algots. Om herr Palme var intresserad av någon skäligen enkel debattpoäng så tycker jag det var fel att välja riksdagen som forum. Det var en viktig principfråga som herr Bohman tog upp och som väl tål att diskuteras, alldeles speciellt mot bakgrund av att herr Palme själv vänder sig emot herr Fälldin och säger att de här hundratusen nya jobben som vi behöver är för dyra att skapa med statliga punktinsatser. Då måste vi hitta en annan väg. Det är en viktig fråga att diskutera hur man skall göra härvidlag. En allvarlig nackdel med den överdrivna satsningen på selektiv politik — punktinsatser behövs, men jag säger att det har varit en överdriven satsning på sådana under den svaga konjunktur som vi har haft — är också att man på det viset har fått en uppdelning av arbetsmarknaden i ett A och ett B-lag. Det är en mycket olycklig uppdelning. Det är dessutom en helt onödig uppdelning. Om man hade fört en mera allmän ekonomisk politik, hade många fler människor kunnat få arbeta utan att det hade varit sådana här punktinsatser riktade till det s.k. B-laget på arbetsmarknaden. Man hade kunnat undvika en indelning som för många människor är nedsättande, nämligen det här B-laget. Det hade varit en stor vinst om detta kunnat undvikas. Jag har inledningsvis sagt att jag tänker ta upp ett annat område av de fem områden som regeringen säger sig vilja fästa särskild uppmärksamhet vid. Det andra området är familjepolitiken. Jag tycker det är alldeles utmärkt att regeringen vill fästa uppmärksamheten vid familjepolitiken därför att familjer under de senare åren har framför allt genom skattepolitiken kommit i kläm. Trots att de sociala utgifterna sedan 1969 har fördubblats, från 20 miljarder till 40 miljarder, lever många människor i en ny form av otrygghet. Man har fått allt svårare att klara den egna ekonomin utan en lång serie av bidrag, och det är beroende på det starkt ökande skattetrycket. Det är åtminstone en av anledningarna till denna nya otrygghet. Nu föreslår regeringen, som ett led i vad man kallar familjepolitik, att bostadsstöd skall utgå till ensamstående låginkomsttagare. Det låter ju bra, men man måste ändå fundera litet grand över vad detta kommer att innebära i verkligheten. Det är min uppfattning att det kommer att bli mycket svårt att tillämpa denna stödform. Det kommer att bli ett stort administrativt krångel, och det kommer att leda till omfattande orättvisor. Som exempel kan påpekas att vid inkomstprövningen skall man inte sammanlägga inkomster för folk som bor i samma lägenhet. Det innebär att det blir väldigt lönande att hålla på och trassla med vem som skall ha hyreskontraktet. Det blir fördelaktigt att ge det till den som har den lägre inkomsten av de två personer som bor tillsammans, t.ex. mor och dotter. Genom att den som har den lägsta inkomsten står för hyreskontraktet gör man en avsevärd vinst i form av ökat bostadstillägg. Det är bara ett exempel på vilket trassel och vilket administrativt krångel det kommer att bli med detta nya bostadsstöd. Det, fru talman, tror jag man har god anledning att tänka igenom innan man beslutar sig för att införa detta system, som regeringen känner sig tvungen att göra enbart därför att dess misslyckade bostadspolitik har lett till så enorma hyror, att även många ensamstående har svårt att klara kostnaden för en rimlig bostad. Jag vet för övrigt inte hur regeringen definierar begreppet familj. Här var det alltså fråga om ensamstående som skulle ha bostadstillägg. Det är möjligt att man kan kalla det för familj, men vanligen brukar man mena att det är flera personer som tillsammans utgör en familj. Nåväl, regeringen kallar detta för familjepolitik. Det finns en sida av denna s.k. familjepolitik som jag tycker är tvivelaktig, och det är att i endast ett fall skall man göra en sammanräkning av inkomsterna, och det är om folk är lagvigda, dvs. när de verkligen har ingått äktenskap. Då skall en sammanräkning av inkomster göras vid behovsprövning. Är man alltså icke gift, kan man lägga hyreskontraktet på den som har den lägsta inkomsten av de två som sammanbor, och då får man bostadstillägg efter vederbörandes inkomst. Skulle man råka ingå äktenskap — och det finns fortfarande en del människor i Sverige som har lust att göra det — blir det en sammanräkning av inkomster och följaktligen ett kraftigt bortfall av bostadstillägg. Jag menar att detta är en utmanande och orimlig politik. Det är speciellt utmanande och orimligt att kalla det för ”familjepolitik”. Det är min uppfattning att regeringens familjepolitik är inne på fel spår. Äktenskap innebär ju — bl.a. — att man ställer sig inom en serie lagregler som gäller samlevnadens praktiska innebörd. Jag har visserligen talat om för fru Odhnoff att jag tänkte ta upp familjefrågor i denna debatt, men inget statsråd är här för att lyssna. Jag vill upprepa att det kanske är pretentiöst att tycka att det borde vara något statsråd närvarande under detta skede av remissdebatten, men som fru talmannen själv upplevt tidigare finns det inget intresse från regeringen att lyssna. Äktenskapet innebär som sagt att man ställer sig inom vissa lagregler, som är tänkta att reglera samlevnadens praktiska innebörd. Socialdemokraterna har ju inte någon speciellt vänlig inställning till äktenskapet som samlevnadsform eller till familjens väsentliga uppgifter, men de har trots det funnit att det i praktiken blir mycket stora svårigheter när allt fler människor ställer sig utanför dessa lagregler och att det faktiskt ofta har lett till tragedier när sammanlevande parter har ställt sig utanför äktenskapet. Vad socialdemokraterna därför för närvarande håller på med är att utvidga de villkor som gäller för gifta till att gälla även för sammanboende. Så gör man t.ex. inom skatteoch sociallagarna. Inte när det gäller bostadstilläggen för ensamstående, men på många andra punkter har man sagt sig att sammanboende skall behandlas som gifta. Det är i verkligheten mycket svårt att få detta system att fungera. Det är administrativt invecklat och ofta ogörligt med denna kontroll. Ändå tvingas man in på den vägen. Så kommer det att visa sig bli också när vi senare i vår skall diskutera familjelagsakkunnigas uppläggning av en ny familjelagstiftning. Man har tänkt sig att en serie av regler, som tidigare bara har gällt för gifta, också skall gälla för icke gifta. När man har fört en s.k. familjepolitik som diskriminerar äktenskapet, blir det av praktiska skäl nödvändigt att förfara på detta sätt. Men jag frågar verkligen: Är det rimligt och riktigt att driva en linje som innebär, att vi i själva verket i vårt land håller på att få tvångsäktenskap — visserligen inte i den bemärkelsen att man föser ihop människor som inte vill leva tillsammans men i den bemärkelsen att vi håller på att införa ett system, där staten pekar på människorna och säger: Ni är gifta. Ni har visserligen inte gift er, men vi behandlar er som gifta. Det är en ny form av tvångsäktenskap, som vi på detta sätt är på väg att få. Många människor — till en del sådana som avstår från att gifta sig och i stället bara lever som sammanboende — anser att äktenskapet är en form av tvång som de inte vill ställa sig under. De söker en högre grad av frihet. Jag erkänner att det finns människor som har denna uppfattning. Men då uppstår genast frågan: Hur går det för de människorna under den socialdemokratiska politiken? Blir det verkligen någon frihet i ett läge där man i stället för att själv frivilligt avgöra om man vill ställa sig innanför äktenskapets lagregler och reglerna för samlevnaden skall låta staten peka ut vilka som är gifta och inte gifta? Jag menar att detta är ett exempel, och inget dåligt exempel, där en socialdemokratisk politik är tänkt att gynna friheten — jag tror förvisso att socialdemokraterna har goda tankar — men där det i verkligheten blir något annat. Vi är på god väg att få en ny form av ganska kränkande statlig kontroll genom administrativa beslut över vilka som skall behandlas som gifta eller inte gifta, vilket är betydligt sämre än att ha en lagstiftning på skatteområdet, på det sociala området osv. som gör att äktenskapet inte ekonomiskt blir så diskriminerat att folk undviker att frivilligt gå in i det. Det är mot den bakgrunden, fru talman, som jag tycker att man vid det här laget borde vidtaga åtgärder i en annan riktning än den som regeringen går när det gäller utformandet av bostadsstöd till s.k. ensamstående, där man alltså inför ett nytt inslag av diskriminering av äktenskapet.

Det anser jag vara ett väldigt viktigt krav för att vi inte skall försätta oss i ett synnerligen olyckligt läge. Det var rätt att införa en särbeskattning. Men det var gruvligt fel att man inte samtidigt, som man tog bort den tidigare gynnsamma skatteskalan för gifta, också plockade bort de många olika bestämmelser som innebär en oförmånlig behandling av gifta. Med det anförda, fru talman, har jag ägnat mig åt att granska två områden av de fem som regeringen i statsverkspropositionen säger sig fästa särskild uppmärksamhet vid. Som jag har sagt tidigare, frånkänner jag ingalunda socialdemokraterna önskningar om att bygga ett bra land, Jag tycker att socialdemokraterna kommer med många bra förslag, men i de här avseendena kan jag inte finna annat än att det man säger sig vilja prioritera — för att använda ett modeord — saknas det täckning för i fråga om verkliga åtgärder.

Fru talman! Jag har inte bedömt det som nödvändigt att gå in i något bemötande av de inlägg som har hållits här före mitt eget och efter det att partiledarna slutade sin sex timmar långa debatt. De senaste inläggen föreföll mig, med förlov sagt, mest som skuggor av de inlägg som gjorts tidigare — låt vara inte alltid så grå skuggor utan ibland färgade av respektive talares karaktär och temperament. Jag ber fru talmannen om ursäkt för att jag inkluderar henne bland skuggorna; som alltid var hennes inlägg ytterligt färgstarkt. Typiskt nog vände sig också samtliga talare till statsministern eller till finansministern och lär väl få svar på tal i det timslånga inlägg som finansministern har varslat om till senare i kväll. För herr Burenstam Linders del förmodar jag att de talare från regeringspartiet, som har förklarat sig vilja tala om familjefrågor och som förhoppningsvis får ordet i morgon, också kommer in på herr Burenstam Linders vid det här laget ganska välkända synpunkter. Själv ämnar jag åter använda den allmänpolitiska debatten — detta tillfälle för riksdagens ledamöter att också uttrycka sig fritt om vår politiska verklighet — till att anställa några principiella betraktelser om den framtid som vi allt snabbare går till mötes. Jag anser inte att detta är något ”visionärt snack” — för att använda en just nu ganska gångbar spydighet — utan ett realistiskt och handfast resonemang med giltighet för den ganska nära framtiden, den framtid vilken vi som politiker inte får låta oss överrumplas av utan måste ta ledningen av och planera för just nu. En av mina utgångspunkter är den offentliga debatt som, av högst naturliga skäl, har förts och förs om vår sysselsättningssituation och som i så hög grad har dominerat inläggen här i dag. De anförandena har bl.a. givit uttryck för att jag inte är ensam om att se de besvärliga, envisa och för politiska samveten plågsamma arbetslöshetssiffrorna som ett symtom på en utvecklingstrend som vi gör klokt i att snarast och grundligt arbeta med, analysera, dra slutsatser av och planera för att få bukt med. Snabbare än i varje fall de flesta av oss tidigare trodde tycks vi inte bara ha öppnat dörren till det mycket omtalade efterindustriella samhället utan också tagit åtskilliga steg in i denna nya epok i vår västerländska civilisations historia. I mitt inlägg i fjolårets allmänpolitiska debatt erinrade jag om en OECD-rapport om forskning, tillväxt och samhälle, där en internationell grupp vetenskapsmän formulerade en rad beaktansvärda teser om forskningens och teknikens roll i det dynamiska skede av denna historia som vi råkar leva i. Det mycket komplexa system av problem som behandlades i den rapporten på ett anmärkningsvärt fritt, vidsynt och framåtblickande sätt är fortfarande med oss. Vi har anledning att med ökande skärpa fråga oss vilka politiska beslut och åtgärder det ger anledning till, snart. Risken är nämligen inte att övervärdera, utan att undervärdera teknikens roll i vårt samhälle, vars dynamik skapas i främsta hand just genom de tekniska framstegen. Och det är viktigt att hålla i minnet, att dynamiken inte tar sig uttryck enbart genom ekonomisk tillväxt, produktivitetsoch BNP-ökning. Den slår igenom, med större eller mindre kraft, på alla samhällsområden, och den åstadkommer där förändringar, ibland vittgående, ofta snabba och, alldeles uppenbart, allt snabbare. Samhällsstrukturer, mänskliga levnadsvillkor och relationerna mellan människor undgår inte verkningarna av de förändringar som tekniken utlöser; de får sociala och politiska implikationer som är en del av vår politiska verklighet och grundvalen för vårt politiska handlande. Tekniska framsteg medför alltså inte enbart tekniska förändringar i produktionsliv och i vårt eget vardagsliv. Det måste därför vara både betydelsefullt och angeläget att noggrant studera och analysera de andra slag av förändringar som verkar att sprida sig i större eller mindre koncentriska cirklar ut i samhällskroppen. En systematisk utveckling av sådana studier — technology assessment, vars svenska översättning väl bäst blir teknikvärdering — har växt fram med syfte att värdera och väga mot varandra de positiva och negativa verkningarna av tekniska framsteg, framför allt deras sociala kostnader. Denna vetenskap, eller konstart som några som har sysslat med att fundera över den föredrar att kalla den, är en högeligen komplex sysselsättning, vars olika aspekter jag naturligtvis inte skall gå in på här. Men ur den OECD-rapport som jag nyss, liksom i fjolårets remissdebatt, refererade till, kan man dra tre viktiga slutsatser. För det första innebär teknikvärdering praktiskt taget undantagslöst en diskussion av teknikens sociala och politiska implikationer, och den leder därför till en diskussion av ett samhälles värdeskalor.

Att jag, fru talman, har dristat mig att i remissdebatten ta upp dessa tankegångar, till synes så utan relevans för våra akuta problem i dag, beror på att de enligt min mening är relevanta för dagens problem och dagens debatt, i vårt tekniskt avancerade land, en bit in i den efterindustriella tidsåldern. Vi upplever dagligen i vårt eget vardagsliv verkningarna av de snabba förändringar, på gott och på ont, som tekniken medför. Vi i denna kammare, som politiker och medborgare i vårt samhälle, kan aldrig få upphöra att ställa frågan: Vad för slags samhälle vill vi ha, nu i dag, för den nära framtiden runt hörnet och för den något längre bort liggande framtiden? Och svaret är i hög grad avhängigt av, på vilken värdegrund vi bygger våra slutsatser av den teknikvärdering, som borde vara ett oumbärligt inslag i varje samhällsplanering. När vi då och då i den offentliga debatten möter anklagelsen att politikerna försummar denna uppgift, då är det dags att tänka efter, därför att den uppgiften utgör en del av vårt politiska ansvar, som vi måste vara beredda att ta. Dess konsekvenser kan komma att bli vittgående och långtgående.

Detta måste ske genom en målinriktad styrning av forskning och teknik. Detta är den oundgängliga förutsättningen för en förnuftig ekonomisk planering.

Därmed inte sagt att detta är den enda förklaringen till våra nuvarande arbetsmarknadsproblem. En kontroll av den tekniska utvecklingen framstår som nödvändig, också för att förhindra att den leder fram till en orimlig ekonomisk och politisk maktkoncentration, i former fjärran från vad vi menar med demokrati. Två frågor uppställer sig: Är vi ute i tid för att stoppa detta? Och om vi är det, räcker det i så fall med nationell kontroll? De konkreta exemplifieringar som omedelbart kommer i tankarna — två av de mest akuta problem som vi under 1970 och 1980-talen ställs inför, nationellt och internationellt — är energiförsörjningen och resurstillgångarna. Här vet vi, inte minst genom diskussionerna i samband med miljökonferensen i juni 1972, att vår generation och de som följer närmast efter, kommer att möta växande svårigheter och många frågetecken. Inte minst gäller detta hur vi i en knapphetssituation, som kommer förr eller senare, skall kunna medverka till en internationellt sett rimlig fördelning av jordens samlade tillgångar, på ett sätt som kan svara mot vårt moraliska ansvar gentemot världens fattiga och därmed tillfredsställa våra samveten. Detta är en uppgift, gentemot vilken vårt omdiskuterade enprocentsmål när det gäller biståndspolitiken framstår som relativt obetydligt och som ånyo bringar i åtanke de värdeskalor som vi tillämpar i vår samhällssyn och vårt samhällsliv. Vi måste ge Alexander Solzjenitsyn rätt när han i sin sent omsider för ett halvt år sedan publicerade Nobelföreläsning talar om de många olika värdeskalorna: en för närhändelser och en för avlägsna, en för gamla samhällen och en annan för nya, en för välmående och en annan för icke välmående. På båda dessa konkreta områden, resursutvinning och energiförsörjning, måste nya tekniska metoder utvecklas till tillämpning, om vi — och här talar jag om ett internationellt perspektiv — skall kunna trygga en rimlig och rättvist fördelad försörjning under en överskådlig framtid. På naturresursområdet kommer det att bli fråga om en ökande utvinning från haven och havsbotten, mänsklighetens gemensamma egendom, men också att med hjälp av jordresurssatelliter i rymden, genom s.k. remote sensing, prospektera och sedan exploatera nya resurser, hittills okända fyndigheter av malmer och mineraler, varsomhelst i världen och inte minst i u-länderna. I fråga om energiförsörjningen talar allt fler faktorer för en internationell och långsiktig planering, som måste vara inriktad både på att ta fram nya energikällor — med fusionsenergin och solenergin alltmer i blickpunkten — och att åstadkomma en direkt reglering av förbrukningen i världens högkonsumtionsländer. Till dessa länder hör i eminent grad Sverige. Vår ökningstakt är, såvitt jag vet, högre än i något annat land, och vi är världens största importörer per invånare av den snabbt sinande oljan, enligt vad vi lärde oss häromdagen. Fru talman! Den enorma tekniska satsning som sådana projekt kräver måste styras och ledas. Men den kommande utvecklingen har också en annan aspekt, som vi i tid måste tänka igenom konsekvenserna av och som därför kan vara värd några mer principiella reflexioner. Den kan nämligen komma att ifrågasätta våra möjligheter som ett litet, demokratiskt land att utforma vår egen framtid. Modern teknisk utveckling är och kommer alltmer att bli enormt kostsam. Varifrån kommer de finansiella resurserna och — i konsekvens med lagen om penningens makt — vilka krafter kommer därmed att dominera en teknisk värld, som vi alla är och förblir beroende av? Vilka intressen representerar de? Vilka motiv styr dessa intressen? Den ekonomiska och politiska maktkoncentrationen i världen är, som jag nyss framhöll, en realitet. Den har två viktiga aspekter. Den ena är koncentrationen av den ekonomiska och därmed den politiska makten till världens dominerande stormakter samt därinom till en liten grupp makthavare. Vi minns president Eisenhowers varning vid hans avgång 1961. Det militärindustriella komplex som han varnade för har sträckt ut sin makt och sitt inflytande än mer under de tolv åren sedan dess. USA svarar i dag för omkring 70 procent av den västliga världens forsknings och utvecklingsutgifter, och de pengarna fördelar sig på ett sådant sätt att det finns fog för slutsatsen att dess militärindustriella komplex utövar det dominerande inflytandet på världens tekniska utveckling. Den andra aspekten utgörs av det faktum att den ekonomiska makten, behärskad av små maktgrupper, brer ut sig alltmer över allt större delar av jorden. Det är inte att måla spöken på väggen, när man känner sig skyldig att här föra fram de multinationella företagens ställning i världsekonomin, deras alltmer växande inflytande på den tekniska utvecklingen och därmed deras möjlighet att styra samhällsutvecklingen. Det faktum att IBM i dag kontrollerar två tredjedelar av världens datormarknad är bara ett exempel på en internationaliserad ekonomisk dominans i händerna på ett fåtal maktgrupper ställda utanför demokratisk insyn och kontroll. Fru talman! Vad kommer stormakternas och de multinationella företagens växande makt att betyda t.ex. för utvecklandet av ett system av jordresurssatelliter — varav vår framtida resursförsörjning kommer att bli beroende — och av telekommunikationer i rymden som kommer att påverka vårt tänkande och vår idébildning, för utvinnandet av havens resurser och för det fredliga bruket av fusionsenergin? Vilka intressen kommer att styra de tekniska och ekonomiska resurser som sätts in på sådana för oss alla vitalt nödvändiga projekt? Vi kan bara gissningsvis föreställa oss att människorna i två grupper av länder kommer att få allt svårare att forma sin egen, fritt valda framtid, nämligen småstaterna och u-länderna. Bägge dessa grupper är i en värld dominerad av avancerad och kostsam teknik i underläge ekonomiskt och därmed politiskt gentemot världens ekonomiska och politiska jättar. En amerikansk forskare, Eugene Skolnikoff, har präglat termen ”teknologisk kolonialism”, och den norske fredsforskaren Johan Galtung sägs vara upphovsmannen till uttrycket ”kolonisering av framtiden”. Hur man än karakteriserar den tilltagande beroendeställning, teknologiskt och ekonomiskt, som jag tror är vad småstater och u-länder har att vänta, om ingenting sätts emot den pågående utvecklingen, måste de slutsatser vi drar ändå resultera i någon form av handling. Det måste skapas ett motalternativ, det måste skapas en motvikt politiskt både mot det växande stormaktsinflytandet — och därmed menar jag alla slag av stormakter, oavsett väderstreck och oavsett ideologiska och ekonomiska system — och mot de multinationella företagens växande ekonomiska makt. Här har småstater och u-länder ett klart gemensamt intresse, som borde komma till uttryck genom att dessa två grupper av länder i allt större utsträckning samarbetar i Förenta nationerna.

Och självfallet står här ofantliga politisktpsykologiska svårigheter i vägen för en mer rationell och framsynt ordning, som på inte särskilt lång sikt skulle behövas för att vrida rätt en alltmer oroväckande ekonomisk och politisk maktkoncentration och därmed gagna alla underprivilegierade. I verklighetens värld är det emellertid redan riktigt vad den amerikanske forskare som jag nyss citerade, nämligen Skolnikoff, uttryckte på det här sättet: ”The vessel of sovereignity is leaking” — ”den nationella suveränitetens farkost läcker”. Den fulla nationella suveräniteten är en illusion; den gröps ur alltmer genom den ensidiga och odemokratiska maktkoncentration som är ett faktum. Endast genom en internationalisering av allt fler tekniska och ekonomiska funktioner kan den kanske viktigaste aspekten av vår nuvarande världsordnings problematik, nämligen den fruktansvärt orättvisa fördelningen av våra totala resurser mellan rika och fattiga, finna sin lösning. Men ändå, fru talman, kan säkert många fråga: Är inte detta ett ganska meningslöst tal att uppta tiden med i riksdagens allmänpolitiska debatt? Vad kan ett litet, om också rikt land som vårt göra i fråga om sådana problem? Jag tar risken av att upprepa, ända intill tjat, min favorittes: Vi och världens övriga små nationer kan göra mycket mer än vad många tror, om vi bara vill, inom ramen för den internationella organisation som är den enda nära nog universella organisation vi har. Och det jag har diskuterat är inte några teorier eller ett långtidsperspektiv hän mot en avlägsen framtid — det är framtiden runt hörnet det är fråga om, den näraliggande, för att inte säga den redan befintliga politiska verkligheten i den värld där vi är satta att leva och fungera. Det är detta som vi och andra småstater måste planera för nu och i dag, om vi inte vill bli överrumplade av utvecklingen i morgon. Det är viktigt, fru talman, att framhålla att ingen av dem vilkas verk man kan studera och vilkas tankar man kan penetrera för funderingar i denna riktning har en negativ inställning till tekniken som sådan. Men vi måste bli herrar över den — för att nu använda denna maskulina term — och vi måste styra och leda den i en riktning och i en takt som gör det möjligt för oss att klara de samhällsförändringar som den för med sig. Vi måste utarbeta och tillägna oss en metodik för att behärska den enorma mängd av fakta, data, kunskaper och vetande som tränger sig på oss. Vi måste utnyttja detta för att få ett helhetsgrepp över samhällsplaneringen, där behärskandet av den tekniska utvecklingen ingår som det kanske väsentligaste elementet. Fru talman! Den internationalisering av viktiga tekniska och ekonomiska funktioner som jag har diskuterat i detta inlägg växer tyvärr inte fram från en dag till en annan. Samtidigt som vi verkar för detta på det internationella planet måste vi se till vad vi kan göra här hemma. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att arbete nu har satts i gång, låt vara tills vidare i tillfälliga former, för att planlägga framtidsstudier, grundat på den studie Att välja framtid som överlämnades till statsministern för några månader sedan. Jag hoppas att detta skall vara embryot till det centrala regeringsorgan för uppsikt över och utvärdering av den tekniska utvecklingen som jag tidigare talade om, och jag hoppas också att man skall finna en form av koppling till något lämpligt internationellt organ, t.ex. UNITAR, FNs institut för utbildning och forskning. Från ett uttalande som statsministern gjorde vid den här studiegruppens tillsättande i maj 1971 vill jag gärna citera följande: ”Vad man måste betona är de klara risker det innebär, inte bara för uländer utan även för små länder som t.ex. Sverige, om framtidsforskningen blir något av ett okontrollerat monopol för ett fåtal speciellt mäktiga intressegrupper. På olika sätt framtagna framtidsvyer kan på ett farligt sätt suggerera fram en opinionsbildning om en viss ödesbunden utveckling för länder och folk, när det i själva verket är medborgarna själva som kan och måste bestämma samhällets framtida utveckling. Ett viktigt och nödvändigt medel blir att vi själva studerar framtiden, för oss och för vår omvärld, och gör det utifrån demokratiska målsättningar och med uttalade krav på internationell solidaritet. På så vis kan den lilla staten skapa opinion för andra möjliga alternativ om hur framtidens värld bör vara beskaffad.” Detta är, fru talman, en allt viktigare uppgift för oss som innehavare av politiska förtroendeuppdrag i ett demokratiskt samhälle.

Herr talman! Även om många länder har problem med samhällsekonomin till följd av konjunktursvängningar och andra inhemska förhållanden, kan man inte komma ifrån att Sveriges problem i detta avseende är av ganska speciell natur. Medan man i andra länder fortfarande gör omstruktureringar genom att flytta folk från jordbruk till industri sker ju i vårt land numera omstruktureringar mellan olika industribranscher, Att människor flyttar och flyttas från svaga branscher till framtidsnäringar är ingenting nytt. Det har alltid varit ett led i den ekonomiska utvecklingen. Det är en process som medför påfrestningar både för samhället och för de enskilda människorna. Hos oss här i Sverige har svårigheterna blivit mer accentuerade, eftersom staten mer har varit inriktad på att påskynda denna utveckling än att ägna kraft åt att dämpa och mildra verkningarna för de enskilda människorna. Debatten tidigare här i dag har till stor del rört sig om den bristande sysselsättningen. Det är vårt mest akuta och allvarliga problem, och det finns all anledning att påtala att åtskilliga åtgärder från regeringen har bidragit till att sysselsättningssituationen är så besvärlig i dag som den i verkligheten är. Det finns i dag, på detta stadium av debatten, ingen anledning att göra en uppräkning av de olyckliga beslut som har fattats under senare år. Låt mig bara som exempel nämna de åtgärder som för ett antal år sedan vidtogs för att påskynda utstampningen av låglöneföretag. Det gällde då, sade man, att så snabbt som möjligt få människor att bli verksamma där de gjorde den bästa produktiva insatsen. Det är ingen tvekan om att den politiken varit framgångsrik och att man lyckats att i stor utsträckning stampa ut just låglöneföretag. Det har i sin tur påverkat sysselsättningen i många av de svaga regionerna. Det är klart att det är en fördel att man har folk verksamma i så produktiva och ”höglöneintensiva” branscher som möjligt, men jag skulle vilja säga att i den situation vi har i dag, med rekordhög arbetslöshet, hade det kanske varit lyckligare med något lugnare tempo. Det är ändå för den enskilda människan lyckligare att vara fast anställd med något lägre lön än att vara arbetslös. Ett annat exempel på en sådan här olycklig åtgärd är löneskatten. Den har statsministern tidigare i dag mer eller mindre försvarat. Var och en som inte är på förhand förblindad av sina politiska bindningar förstår ju att antalet anställda i många företag i dag skulle ha varit högre, om man inte haft denna pålaga på lönekostnaderna. Det rör sig i alla fall i medeltal, lågt räknat, om en extrakostnad på 1 200 kronor per anställd. Det är helt naturligt att problemen med undersysselsättning, höga skatter och prisstegringar har vållat missnöje bland människorna. Det är också tydligt att regeringen på sistone har registrerat detta missnöje. Därför har man gått ut med vissa populära delförslag för att i möjligaste mån avleda människornas kritik. Prisstoppet, som svenska folket fick i julveckan förra året, var kanske det mest typiska. Just med prisstoppet har man onekligen tagit ett lyckat taktiskt grepp. Det är naturligt att alla människor känner en särskild olust inför prishöjningar på livsmedel. Det torde också stå klart att den konstruktion som prisstoppet fått, kombinerad med förra veckans trepartiöverenskommelse, verifierar att det i grunden enbart är fråga om en skenlösning. Man håller egentligen inte kostnaderna för konsumenterna nere — man flyttar bara kostnaderna från vissa varugrupper till andra. För att finansiera prisstoppet på vissa livsmedel kommer man att extrabeskatta det svenska folket med ytterligare cirka en miljon kronor om dagen. Verkningarna av den högskattepolitik vi haft, som har genererat inflation och ökade priser, skall man alltså mildra inom en viss sektor. Och vad gör man då? Jo, man höjer skattetrycket ytterligare. Egentligen är ju detta ingenting annat än en Döbelnsmedicin, som måhända gör de svenska konsumenterna friskare och lyckligare i varje fall fram över valet. Men det finns en klar risk för att det därefter blir sjufalt värre. Prisstoppet har ett direkt samband med det gällande jordbruksavtalet. Jordbruket står inför en besvärlig situation, och för närvarande arbetar också en parlamentarisk utredning med att komma till rätta med de jordbrukspolitiska problemen. Risken för att det svenska jordbruket skall bli avstängt från den traditionella exportmarknaden inom EEC är påtaglig, och det är verkligen att hoppas att de förhandlingar som nu skall ta sin början i den blandade kommissionen angående Sveriges export av jordbruksprodukter till EEC-marknaden kommer att leda till resultat. Jag vill betyga att i det fallet vill vi från moderata samlingspartiet verkligen tillönska den sittande regeringen all möjlig framgång. Därutöver har Sveriges jordbruk i dag ett annat problem, vid sidan av detta med exportmarknaden, nämligen bristen på långfristigt kapital. Bristen på långfristigt kapital är inget speciellt jordbruksproblem. Det är ett problem som nära nog alla näringsgrenar brottas med, men jag vågar påståendet att just det förhållandet att jordbruket är en mycket kapitalkrävande näring gör problemet så mycket allvarligare. När det gäller att försöka bättre försörja det svenska jordbruket med långfristigt kapital är det helt naturligt att man ser till den stora kapitalkoncentrationen i våra dagar, nämligen AP-fonderna. Det vore en naturlig åtgärd att AP-fonderna utnyttjades för tecknande av obligationer via de kreditinstitut som av tradition svarar för den långfristiga kapitalfinansieringen. Nu vet vi att regeringen senare i vår kommer att lägga fram ett förslag för riksdagen om att man skall ta i anspråk AP-medel för att gå ut och köpa upp aktier på den svenska aktiemarknaden.

Därför utgör det löpande jordbruksavtalet den mest tillförlitliga mätaren på hur regeringen lyckats eller misslyckats med den ekonomiska politiken.

Fördenskull har jag tillsammans med några medmotionärer väckt en motion om momsbefrielse för mjölk och grädde för att man skulle kunna klara just den akuta prissituationen för jordbruksprodukterna. Jag anser att det skulle vara mycket rimligare och effektivare att angripa åtminstone en del av orsakerna till prisutvecklingen än att bara försöka mildra verkningarna. Jag konstaterar med tillfredsställelse att momsens inverkan har tagits upp av en tidigare debattör i dag. Herr Fälldin påtalade just mervärdeskattens kumulativa effekt i fråga om prisstegringarna på jordbrukets produkter. En slopad mervärdeskatt för vissa produkter skulle för konsumenterna vara till oändligt mycket större fördel än den konstruktion som nu tydligen kommer att väljas. Att i ökad utsträckning skattevägen finansiera folks matkostnader måste från jordbrukets synpunkt bedömas som en tveeggad metod. Det kommer framöver att leda till krav på ökade statsinkomster enligt samma modell som herr Strängs nu aktuella 360 miljoner kronor, och det kommer sannolikt att medföra ett ökat politiskt beroende för jordbruket som näringsgren. Om man väljer den metoden finns det en uppenbar risk för att man föregriper utvecklingen på ett sådant sätt att 1972 års jordbruksutredning, som har i uppdrag att förutsättningslöst pröva de framtida linjerna för prispolitiken, blir överspelad. Jag vill för min del varna för sådana åtgärder som gör att nya principer etableras innan man på ett tillförlitligt sätt har analyserat orsaker och verkningar — och det vågar jag påstå att man ännu inte har gjort.

För att vi skall kunna lyckas med regionalpolitiken och få en rimlig befolkningsfördelning här i landet måste vi ha en etablerad basstruktur i alla regioner. Det kombinerade jordoch skogsbruket har varit en basnäring i stora delar av landet. Givetvis kommer dess betydelse som basnäring att minska, men om man skall få balans tror jag det är väsentligt att man för en sådan politik att jordbruket kan utvecklas i positiv riktning inte bara i de rena slättoch jordbruksbygderna utan i landet i dess helhet. Man diskuterar befolkningsprognoser och befolkningsramar, och naturligtvis måste man debattera i sådana termer. Men för att nå uppsatta mål — antingen det nu gäller att uppfylla prognoser eller att klara befolkningsramar — måste man se till att det finns tekniskt underlag härför. Då kommer man inte ifrån att grundproblemet är kommunikationer, vilket påpekats många gånger tidigare. Kommunikationerna måste rustas upp och byggas ut. Samhällets bristande kapitalresurser gör att exempelvis väganslagen är otillräckliga. Med den nuvarande planeringen för väginvesteringar kommer det att dröja flera decennier innan vi har byggt i fatt och kan klara dagens trafiksituation. Jag vill hävda att fortsätter vi efter samma principer kommer den nu levande generationen här i landet aldrig att få uppleva tillfredsställande och tillräckliga vägförbindelser i detta till ytan så stora land. Lyckas vi inte klara problemet kan vi tala om regionalpolitik och befolkningsramar hur länge vi vill — det kommer inte att finnas några reella förutsättningar för att åstadkomma vad man syftar till. Vi har här i landet den principen att svenska staten kan låna till i stort sett vad som helst; ett ändamål tycks dock vara alldeles otänkbart att låna till, nämligen vägbyggande. Bygger vi en väg skall vi betala den kontant. Det må ha varit en riktig princip en gång i slutet av 1800-talet, men i nådens år 1973 tror jag att vi har ett behov av ett helt annat, dynamiskt tänkande. Om man accepterar att goda vägförbindelser är en produktiv investering — och jag har icke hört någon politiker från något parti uttrycka någon annan uppfattning — må man väl säga att det är typiska objekt som borde kunna lånefinansieras. Vi har från moderata samlingspartiet sedan flera år talat för möjligheten att bygga avgiftsbelagda trafikleder i vissa lägen för att skapa ökade ekonomiska resurser. Det tror jag är en möjlig väg. En annan väg, som man kanske skulle kunna pröva, vore att helt enkelt låta vägverket gå ut, gärna på den internationella marknaden, och låna upp kapital för angelägna vägutbyggnader av sådant slag att de verkligen är samhällsekonomiskt räntabla. Sådana vägprojekt finns det. I vårt land har vi många svårlösta problem framför oss. Om vi fortsätter att strikt följa gamla regler, tror jag att vi aldrig kommer att lyckas lösa dem inom rimlig tid. Därför är i varje fall vi som ett konservativt parti beredda att pröva nya, okonventionella grepp för att klara åtminstone några av de många delproblemen, som det är en uppgift för oss politiker att lösa.